Fru talman! Inom regeringskansliet har vi sedan december arbetat med att ta fram en aktionsplan för insatser i kampen mot spridningen av HTLV-III smitta och aids. Propositionen är ännu inte i alla detaljer klar, men vi räknar med att regeringen skall kunna besluta om den nästa torsdag, den 10 april. Förhoppningsvis skall vi redan dagen därpå kunna lämna den till riksdagen. Vid aidsdelegationens sammanträde i onsdags presenterade jag aktionsplanen i dess huvuddrag, och vi fann det lämpligt att då också presentera den för massmedierna. Jag vill i dag ta tillfället i akt att också i riksdagen ge information om innehållet i förslagen. Låt mig först konstatera att de förslag som vi nu lägger fram är väl i överensstämmelse med den beställning till regeringen som i dag kommer från socialutskottet. Förslagen är också ett svar på de djupgående diskussioner som förts i aidsdelegationen. Jag är glad över att vi har kunnat arbeta med denna svåra fråga på detta sätt. Det är min förhoppning att vi skall kunna nå stor politisk enighet också i riksdagen vid behandlingen av utskottets betänkande och av propositionen. Immunbristsjukdomen aids är ett hot mot folkhälsan. I mars i år hade vi fått in rapporter om sammanlagt 50 insjuknade i aids i Sverige. 29 av dessa har avlidit. Vi vet av erfarenheter från utlandet och också av egen erfarenhet att antalet insjuknade i aids hittills fördubblas inom en period av 8-10 månader. Det faktum att vi de senaste kvartalen haft en nedgång i antalet rapporterade aidsfall i Sverige får inte tas som intäkt för att förändra denna bedömning. Vi vet också att 80 Zo av dem som insjuknat i aids avlider inom två år. Det är skrämmande siffror. Och de blir än mer skrämmande när vi också väger in det faktum att vi ännu inte har någon medicinsk metod att stoppa smittspridningen eller bota de sjuka. Vad vi alltså i första hand måste göra är att med andra metoder än de medicinska försöka stoppa smittspridningen. Det är utgångspunkten för de förslag som vi nu lägger fram. Vi har numera goda kunskaper om hur smittan sprids. Vi vet också att den i första hand drabbar vissa utsatta grupper: de homooch bisexuella, de intravenöst injicerande narkomanerna och de blödarsjuka. Hittills har vi i Sverige bara i rena undantagsfall kunnat påvisa en spridning av smittan utanför dessa grupper. Men utvecklingen i främst USA visar klart att andra grupper kan få smittan efter sexuella kontakter med exempelvis smittade bisexuella, narkomaner eller prostituerade. Mot den här kunskapsbakgrunden har vi utformat vårt förslag till aktionsplan. Sammanlagt vill regeringen nu för budgetåret 1986 88. Därtill kommer 50 milj.kr. för 1987 i sjukvårdsuppgörelsen med landstingen. De 50 miljonerna fördelas mellan landstingen och kommunerna i de tre storstadsområdena i proportion till antalet smittade i varje region. De åtgärder det blir fråga om är följande. Först och främst en kraftigt ökad informationsverksamhet. Vi skall utarbeta en långsiktig plan för informationen. Informationen skall vara återkommande och förmedlas av olika medier. Vi skall utbilda, och vidareutbilda, informatörer i berörda organisationer och yrkesgrupper och göra speciella insatser för att nå vissa nyckelgrupper, främst homooch bisexuella män, narkomaner, prostituerade och de prostituerades kunder. Berörda organisationer och projektgrupper skall få anslag för att utforma egen information. Det är självklart också viktigt att vi fortlöpande följer och utvärderar effekterna av den information som vi sprider. När det gäller narkomanerna bedömer vi att det behövs speciella insatser. Narkomanerna är, genom sitt drogberoende, i en speciell situation. Bland dem sprids smittan snabbast just nu. Ofta, som i fallet med de prostituerade, finansierar de sitt missbruk med beteenden som kan överföra smitta. De narkotikainjicerande männen är också en grupp som vid heterosexuella kontakter kan föra smittan vidare till nya grupper. Målet måste vara att vi skall nå alla intravenöst missbrukande narkomaner för provtagning, avgiftning och behandling. Därför krävs det en fortsatt stark utveckling och förbättring av narkomanvården. De insatser vi gör i dag, i socialtjänst, hälsooch sjukvård och kriminalvård, måste samordnas på ett bättre sätt. Den uppsökande verksamheten måste intensifieras. I det sammanhanget har kriminalvården, i häkten och på anstalter, en viktig roll. Vi vet att den allra största delen av de tunga missbrukarna någon gång hamnar hos de kriminalvårdande instanserna. Där har vi en möjlighet att nå dem, och där måste vi sätta in större resurser för att motivera till avgiftning och narkomanvård. För att de uppsökande insatserna bland narkomanerna skall få någon effekt, krävs också en utbyggnad av behandlingshemmen. Stöd för sådan utbyggnad finns självfallet med bland åtgärderna i aktionsplanen. Vetskapen om att vara smittad av HTLV-III-virus är för de drabbade en tung kunskap att bära. Prognosen är allt annat än ljus. När smittan också övergår i förstadier till aids och till aids behöver de drabbade och de anhöriga ännu mera stöd. Sjukvården har ett grundläggande ansvar i det avseendet. Sjukhusens stödresurser måste alltså förstärkas. Men vi vet att också organisationerna, både i Sverige och utomlands, gör viktiga insatser på det psykosociala Prot. 1985/86:109 området. Dessa insatser vill vi nu stimulera ytterligare med bidrag till Forskningen har en stor betydelse i kampen mot aids. Vi menar från regeringens sida att också svenska forskare kan spela en betydelsefull roll i utvecklingen av vaccin och mediciner mot HTLV-III-virus. Vi har därför för avsikt att i ett särskilt utredningsuppdrag ta fram en plan för ett svenskt forskningsprogram. Låt mig också i detta sammanhang informera om att regeringen i maj kommer att lägga fram förslag om förändringar i sekretesslagen, bl.a. för att förstärka möjligheterna för smittskyddsläkarna att i sina landsting effektivisera insatserna mot HTLV-III-smittan. Regeringen markerar med den här samlade aktionsplanen att den ser ytterst allvarligt på det hot som HTLV-III-smittan och aids innebär. Jag vill än en gång upprepa att jag finner det angeläget att dessa insatser kan göras i bred enighet. Jag anser, mot bakgrunden av allvaret i det hot vi står inför, att det finns ett oerhört stort värde i en sådan enighet.

Fru talman! Låt mig allra först säga att jag delar socialministerns uppfattning om värdet av enighet om insatserna mot aids. Mindre än 50 svenskar har hittills drabbats av sjukdomen aids. Det finns de som menar att den starka oron för sjukdomen därför är överdriven, att det är en hysteri som har gripit omkring sig. Men så är det verkligen inte. För att rätt värdera det här hotet måste man känna till de matematiska tumregler som aidsforskare världen över nu arbetar med. För det första: för varje känt fall av slutstadiet av sjukdomen aids kan man räkna med att det finns bortemot 100 människor som bär på smittämnet HTLV-IIIL. För det andra: av 100 smittbärare kan man räkna med att omkring 20 med tiden utvecklar den dödliga sjukdomen aids. De här reglerna är inte exakta. Vi kan hoppas att de med växande erfarenheter kan revideras neråt, men vi kan inte heller utesluta att de med tiden måste revideras uppåt. Vi kan hoppas på genombrott i den medicinska forskningen, även om de inte förefaller att ligga alldeles nära. Men vad den här provisoriska matematiken ändå säger oss är att faran av fortsatt smittspridning är oerhört stor. Om varje känt aidsfall rymmer en inneboende prognos om 20 dödsfall, skulle vi redan nu kunna förutse 1 000 offer bland dem som hittills blivit smittade i Sverige. Då skall man komma ihåg att antalet aidsfall hela tiden växer. Man talar om fördubblingstakter — sex månader, åtta månader, tio månader, tolv månader, osv. Den här fördubblingstakten sjunker nu. Men även om vi kommer ner till en fördubblingstakt på tolv månader, som man nu är på väg mot i USA, blir det många tusental offer på några få år. Och de som drabbas är inte gamla människor som har levat ett långt liv, utan det är unga människor som rycks bort i 20 eller 30-årsåldern. Mot den här bakgrunden är det helt uppenbart att det krävs en mycket kraftfull kontraoffensiv mot den här elaka smittan. Det är också vad socialutskottet enhälligt begär i detta betänkande. Låt mig först säga något om den konkreta lagändring som föreslås. Den gäller den nya patientjournallagen, som varit i kraft sedan årsskiftet. Socialutskottet föreslår nu en ändring i lagen som innebär att den som vill undersöka om han har blivit angripen av HTLV-III inte skall behöva uppge sitt namn. Därmed tillgodoses ett önskemål som har rests bl.a. av RFSL och av många infektionsläkare. Syftet med den här lagändringen är att fler skall testa sig — det är viktigt både för att förhindra smittspridning och för att dämpa den oro eller ångest som många i dag bär på. Anonyma tester föreslogs av vpk redan i höstas, men vi andra var då ännu inte beredda att ändra den nyligen antagna patientjournallagen. Vi ville vinna mer erfarenheter. Men det stod mycket snart klart att vpk hade rätt på den här punkten. I januari motionerade både folkpartiet och enskilda socialdemokrater för att möjliggöra anonyma tester. Vad händer då om provet blir positivt? Jag vet att det finns en hel del oro på den punkten. Vi skriver i betänkandet att smittskyddslagen tar vid om någon visar sig vara smittbärare, men jag tror inte detta skall behöva utlösa någon ängslan. Vad smittskyddslagen säger är att läkaren skall upplysa den smittade om vad han eller hon har att iaktta för att inte smittan skall föras vidare, men det finns inget krav i smittskyddslagen på att patienten skall uppge sitt namn. Min bedömning är därför att anonymiteten kan bevaras för den som så önskar. Läkaren skall erbjuda sjukvård, och de allra flesta kommer att ta emot det erbjudandet. Man har talat mycket om tvångsåtgärder i samband med aids, men min övertygelse är att sådana kan bli aktuella bara i rena undantagsfall. Smittskyddslagen föreskriver inget som helst tvång för den stora majoritet som följer läkarens råd och anvisningar. Fru talman! Huvudpoängen i socialutskottets betänkande är att det nu behövs ett massivt åtgärdsprogram mot aidssmittan. Det handlar om information i många olika former, om vidgade insatser i narkomanvården, om hantering av arbetsmiljöproblem, om forskning, om utveckling av psykosociala stödåtgärder och mycket annat. Utskottet betonar också att det behövs statligt stöd till kommuner och landsting som har särskilda utgifter. I det tillkännagivande till regeringen som utskottet föreslår att riksdagen skall ställa sig bakom görs alltså en omfattande beställning. Det är glädjande att regeringen redan har aviserat ett positivt gensvar på den beställningen. Som vi hörde från Gertrud Sigurdsen kommer inom kort en proposition som tydligen innehåller de ingredienser som socialutskottet föreslår. Anslagspropositioner skall ju egentligen väckas senast den 10 mars för att bli behandlade under vårsessionen, men i det här fallet skall vi självfallet göra vårt yttersta för att se till att förslaget får en skyndsam beredning. När regeringen är så snabb att reagera på riksdagens framställning skall inte vi vara sämre. Får jag till sist beröra anslagsfrågan. Regeringen föreslog ju i januari att 5 miljoner skulle ställas till aidsdelegationens förfogande. Från folkpartiet framhöll vi då i vår partimotion att detta tydde på en underskattning av problemets vidd och allvar. Vi föreslog i stället att det för särskilda aidsinsatser skulle anslås 50 milj.kr. Vi skrev samtidigt att detta kanske inte räckte och att regeringen i så fall borde återkomma till riksdagen med begäran om ytterligare resurser. Motionen väckte då ingen större uppskattning hos regeringen. Det sades att vi var okunniga och slog in öppna dörrar, och enligt socialministern berodde kravet på ett höjt anslag på ett missförstånd. Nu har uppenbarligen även regeringen kommit till insikt om att man räknade för lågt i budgetpropositionen, och regeringen kommer att föreslå ett avsevärt ökat anslag. Vi uppfattar självfallet detta som en bekräftelse på att vi hade rätt i januari, och vi gläder oss åt att det nu tycks ha blivit en allmän uppfattning att det behövs avsevärt större resurser för insatserna mot aids. Fru talman!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

Fru talman! Vi har i socialutskottet varit angelägna om att komma fram till ett enhälligt betänkande. Utskottet har behandlat frågan tidigare, men den här gången, när vi hade att ta ställning till 15 motioner, tog vi oss längre tid för behandlingen av frågan. Vi anordnade en stor hearing, i vilken bl.a. socialstyrelsen, statens bakteriologiska laboratorium, kriminalvårdsstyrelsen, Landstingsförbundet och representanter för forskare deltog. Vi tillsatte därefter en arbetsgrupp med representanter för samtliga partier, som i lugn och ro kunde gå igenom hela frågeställningen. Bakgrunden till detta är naturligtvis att spridningen av aids innebär, som vi säger, ett hot mot folkhälsan, varför kraftfulla och snabba åtgärder är nödvändiga. Regeringen har ju tidigare tillsatt en aidsdelegation med representanter för samtliga partier och företrädare för all den sakkunskap som finns tillgänglig i vårt land. Genom socialministerns inlägg i dag kan vi nu konstatera att aidsdelegationen sammanträdde senast i förrgår och att det när det gäller den proposition som är aviserad råder fullständig enighet om att kraftfulla åtgärder bör vidtas. Som talesman för socialdemokraterna i socialutskottet vill jag gärna uttrycka förhoppningen att denna enighet skall fortsätta att råda även framöver, så att vi hela tiden är överens om tagen. Vi kan diskutera detaljer, men det är viktigt att själva attacken — om jag får uttrycka det så — mot spridningen av HTLV-III-virus och som en följd därav av sjukdomen aids blir kraftfull och att det blir snabba åtgärder. Alla vet vi ju i stort sett vad frågan gäller. Man talar om att ungefär 5 000 personer kan vara smittade och att ca 1 100 av dessa fall är kända. När vi samtidigt vet att 20 90 av dessa har utvecklat sjukdomen inom fem år och att dödligheten bland dem är, för att uttrycka det milt, mycket hög, förstår vi vad vi kan ha framför oss. Siffrorna över antalet drabbade ändras ständigt. Vi har i utskottsbetänkandet angett att i januari/februari hade 47 personer insjuknat, varav 27 personer hade avlidit. Siffrorna i dag talar om 50 insjuknade och 29 döda. Som utskottets ordförande sade är fördubblingshastigheten under ett år. I USA, där sjukdomen kanske är mest spridd, har man kunnat se en minskning av fördubblingshastigheten från fem månader 1981 till ca elva månader 1985. Vi hoppas naturligtvis att vi får en liknande, mer positiv utveckling. Trots detta är det en oerhörd fara vi står inför med många dödsfall framöver. Det första fallet här i Sverige upptäcktes så sent som 1982 — i USA 1979. Det är alltså något helt nytt som har kommit över oss. Vi har i Sverige kunnat reagera snabbt och har därför stora möjligheter att hejda spridningen. Prot. 1985/86:109 Regeringen har som sagt tillsatt sin aidsdelegation. Nu vill vi i utskottet det 4 april 1986 understryker vi mycket starkt — ge denna delegation den verkliga ledningen av arbetet mot aids; det är en betydelsefull del av utskottets betänkande. Vi säger samtidigt att man därmed inte får frånta andra — jag tänker på kommuner, landsting och berörda myndigheter — deras skyldigheter att vidta åtgärder inom sina resp. ansvarsområden. Detta gäller inte minst informationen och vården. Fru talman! Spridningsvägarna är ju kända. Viruset HTLV-III sprids genom sexuellt umgänge och genom blodkontakt. Detta innebär att det finns vissa riskgrupper. Narkomanerna hör dit liksom prostituerade samt homooch bisexuella män. Vi måste nå dessa människor med information och upplysning om farorna. Detta är, som socialministern påpekade, särskilt svårt när det gäller narkomanerna, eftersom de lever ganska isolerade från yttervärlden och är svåra att nå med information. Här behövs direkt uppsökande verksamhet. I fråga om de andra grupperna gäller det att få dem att ändra sina sexualvanor, med andra ord att få dem att hålla reda på sin sexualitet. Ett vanligt parförhållande löper ju risk endast om prostituerade är inblandade. Det är märkligt att prostitutionen, vilket har kommit fram i ett meddelande, inte har minskat. Det fanns en minskning, men omfattningen har tilltagit och är nu ungefär som före den noterade minskningen. Det är ganska märkligt att människor inte reagerar starkare inför de risker som de löper i detta sammanhang. Utskottet har velat slå fast att smittan så långt man nu vet inte sprids genom vanliga sociala kontakter. Den rädsla som i början spred sig bland vårdpersonal av olika slag är obefogad. Det är viktigt, tycker vi, att detta blir klart - inte minst för de sjukas egen skull. De har det faktiskt svårt nog ändå. Det är ju, fru talman, ett hemskt öde som drabbat dem. De behöver all tänkbar vård och all tänkbar omsorg. Utskottet betonar särskilt behovet av psyko-socialt stöd såväl till den sjuke och smittade som till de anhöriga. Vi har, som redan nämnts, tagit upp frågan om anonym provtagning. Den frågan har varit uppe till behandling tidigare, men nu har vi föreslagit en ändring av patientjournallagen. Rädslan för att bli avslöjad må vara obefogad — sekretess gäller ju bland sjukvårdspersonalen och identitetsuppgifterna kodas — men vi vill ändå medverka till att man skall kunna testa sig helt anonymt. Vi föreslår således en ändring i den nyligen antagna patientjournallagen som ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om anonymitet i fråga om provtagning vid test. Vi framhåller att detta undantag endast gäller i denna fråga. Vidare är det bekant att regeringen förbereder åtgärder för att föra ut detta riksdagens beslut. Det bör framhållas att om provet visar att man är positiv — dvs. att personen i fråga är smittad — inträder naturligtvis smittskyddslagen och då bryts anonymiteten. Självfallet är det, fru talman, viktigt att dessa frågor hanteras med all den omsorg och all den grannlagenhet som hänsynen till den sjuke eller smittade kräver. Vi kan alltså konstatera att det ännu inte finns något vaccin. Inte heller finns det någon medicin som kan vara till hjälp för en smittad eller som kan 1 Prot. 1985/86:109 bota en sjuk person. Naturligtvis är detta bakgrunden till vår skrivning om att forskningen måste få hög prioritet. Den dagen, fru talman, måste ju komma då forskarna har löst även denna fråga. Om vad som bör och kan göras råder det således stor enighet. Utskottet har velat manifestera detta. I den av regeringen tillsatta aidsdelegationen har regeringen samlat företrädare för partierna och sakkunskapen, och det bådar gott för framtiden. I varje fall hoppas jag att vi längre fram i tiden skall kunna konstatera det. Litet smolk i mjölken har dock folkpartisterna åstadkommit genom sin reservation. Vi andra — det gäller då övriga partier — försökte verkligen få folkpartisterna att inte reservera sig på den här punkten. Men det kan väl konstateras att de nu, fru talman, har fått ett ordentligt svar. Deras motion har ju bifallits så att säga med råge. Det verkar dock litet underligt att folkpartiet vill satsa 50 milj.kr. samtidigt som regeringen föreslår att 125 milj.kr. avsätts för detta ändamål det här året och 125 milj.kr. nästa år. Dessutom säger regeringen att ytterligare pengar måste satsas på forskning.

Fru talman! Sjukdomen aids utgör ett nytt och allvarligt hot mot folkhälsan. Sjukdomen har redan förorsakat dem som drabbats mycket lidande. Ingen möda får sparas när det gäller att komma till rätta med de bekymmer som sjukdomen aids har fört med sig för vårt land. Det gäller att hindra spridningen och att hjälpa dem som smittats och som insjuknat. Vi i socialutskottet understryker i betänkande 15 — det har vi också gjort flera gånger tidigare och så har även skett här i dag — att vi ser utomordentligt allvarligt på den situation som har uppkommit till följd av att sjukdomen aids har fått fotfäste i Sverige. Vi är överens om att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att förhindra en fortsatt spridning av sjukdomen. Vi är också överens om att det gäller att agera snabbt, innan smittan nått nya stora grupper. Arbetet i utskottet har präglats av strävan att nå enighet i kampen mot aids. Detta har också omvittnats tidigare här i kammaren. Allvaret i uppgiften att komma till rätta med problemen förutsätter att de politiska beslut som behövs för att betvinga sjukdomen präglas av en bred politisk enighet. Vidare behövs det en bred politisk samling när det gäller inriktningen av åtgärderna. Åsiktsskillnader som självfallet kan finnas i detaljfrågor får inte leda till motsättningar som försenar eller försvårar arbetet. Jag vill därför djupt beklaga att folkpartiet har valt att med en reservation bryta den strävan efter enighet som har präglat arbetet bakom detta betänkande. Folkpartiet har valt att göra en markering genom att yrka ett högre anslag till epidemiberedskap, trots att det anslaget är ett förslagsanslag som kan överskridas. I betänkandet anges också helt klart att regeringen kommer att framlägga förslag om ytterligare åtgärder och om ytterligare medel för aidsarbetet. Vi har i betänkandet kunnat skriva ihop oss om viktigare förslag än detta anslag. Fru talman! I stället för att riskera att försena arbetet mot aids genom Prot. 1985/86:109 politiska motsättningar bör vi diskutera vad som skall göras för att i första — 4 april 1986 hand stoppa smittspridningen. Det finns tyvärr ingen enkel lösning. Det krävs en lång rad insatser på olika områden. Vi moderater tar i motion S0460 upp många åtgärder som vi anser bör ingå i den redovisning som vi har krävt från regeringen. Utskottet har tillgodosett våra krav och begär ett åtgärdsprogram. Vi kan nu konstatera att regeringen nästa vecka kommer med en aktionsplan. Jag hälsar den med tillfredsställelse. Självfallet kommer vi moderater att på vanligt sätt noga granska förslag och åtgärder, och jag kan inte säga mer om dem nu. Vi kommer i alla fall att pröva förslagen med vilja till samling. Jag tänker nu beröra några av de nödvändiga insatser som vi tar upp i den moderata motionen, t.ex. krav på anonym provtagning. Detta har framförts från många håll, och i betänkandet föreslås nu en möjlighet till anonym testning avseende HTLV-III-virus. Det är en viktig åtgärd för att provtagningen skall öka, särskilt bland dem som tillhör de s.k. riskgrupperna men även hos andra som bär på oro för att vara smittade och har känt ängslan för att gå till provtagning. Vidare behövs stora insatser för att ge information om hur sjukdomen sprids och hur spridningen kan hindras. Att varje människa själv vet hur man kan skydda sig är avgörande. Det är informationsinsatser som inte får sättas in som engångsinsats utan som måste vara återkommande och följas upp kontinuerligt. Det gäller därför att göra det möjligt för personalit.ex. skolan att ha aktuella kunskaper och följa upp informationen. Det är också en informationsinsats som måste förebygga ångest och oro och motverka diskriminering och fördomar. Det finns stor anledning att betona detta. Det är vidare nödvändigt att komma till rätta med den stora bristen på vårdplatser för narkotikamissbrukare. Narkotikamissbrukarna tillhör riskgrupperna, och skall vi begränsa spridningen av aids och HTLV-III-virus måste vi göra kraftiga insatser för vård av missbrukare. Detta är något som vi från moderata samlingspartiets sida tidigare eftertryckligt framhållit, bl.a. med anledning av den kritik som JO har riktat mot rådande förhållanden. Det får inte vara så att brist på vårdplatser försvårar hejdandet av smittspridning. Det får inte heller vara så att allt arbete som föregår beslut om vård enligt LVM liksom lagen själv blir någonting meningslöst. Enskilda vårdalternativ måste också tas i anspråk. En snar lösning krävs även för formerna för innehållet i vården av dem som är aidssjuka och som omhändertagits med stöd av tvångslagstiftning. Men inte bara innehållet i vården måste utformas på ett bra sätt. Den sociala och humanitära beredskapen måste vara hög när det gäller att möta de särskilda behov som uppstår hos smittade och sjuka men också hos deras familjer och andra anhöriga. Den beredskapen måste finnas på alla nivåer inom socialtjänsten, sjukvården och kriminalvården. Här har också olika ideella organisationer och sammanslutningar ofta mycket bra förutsättningar att hjälpa till, och detta måste tas till vara och uppmuntras. Enskilda organisationers beredvillighet måste uppmuntras och stödjas. Som betonas i betänkandet måste också en stödverksamhet till för den 13 personal som ansvarar för vården av de sjuka. Det kan kännas mycket svårt att möta aidspatienter, som ofta är unga och har en oviss och svår framtid att möta. Ingen personal torde undgå att påverkas av den situationen. Här vill jag också peka på de problem som den nuvarande sekretesslagstiftningen uppställer. Yrkesgrupper som kommer i kontakt med t.ex. narkomaner som kan befaras vara aidssmittade har svårt att få sina misstankar bekräftade på grund av sekretessregler. Detta kan gälla poliser, sjukvårdspersonal samt socialoch kriminalvårdspersonal, för att ta några exempel. Detta kan vara mycket svårt för den enskilde befattningshavaren och vederbörandes familj och innebära stora påfrestningar. Det innebär självfallet svåra avvägningar att slå vakt om skilda intressen som delvis är motstridiga, men nuvarande förhållanden är inte tillfredsställande. Jag förutsätter att åtgärder kommer att föreslås, så att man kan lösa de problem som finns. Vidare behövs särskilda insatser inom kriminalvården. Narkotikamissbrukare är vanligt förekommande klienter i kriminalvården. Man måste kunna ställa särskilda krav på kriminalvårdsanstalterna och verksamheten där, både för att hindra att narkotikamissbruket sprids bland de intagna, och därmed ökar risken att sprida HTLV-III-virus, och för att hjälpa kriminalvårdspersonalen, som kan komma i kontakt med personer som bär på HTLV-III-virus. Ökade möjligheter att differentiera interner och skapa narkotikafria avdelningar och anstalter kan vara en bra väg. Många interner på slutna riksanstalter, typ Kumlaanstalten, finns i frivillig isolering av rädsla för tvångsnarkomanisering. Detta är ett förhållande som alltför sällan uppmärksammas, men som måste uppmärksammas i detta sammanhang. Det hemska med sjukdomen aids är den hopplösa framtiden för de drabbade. Forskning är av avgörande betydelse för att få fram det som vi i daginte har, vaccin och ett verksamt botemedel. Internationellt samarbete är också betydelsefullt. Fru talman! Det är värdefullt att majoriteten av utskottets ledamöter i arbetet med detta betänkande har präglats av viljan att få en bred politisk samling i denna allvarliga fråga. Utskottet säger att det måste vara en nationell angelägenhet att kampen mot aids intensifieras och blir effektiv på alla nivåer, även om ansvaret för att det praktiska arbetet kommer i gång i första hand vilar på kommuner och landsting. Jag hoppas att den viljan skall prägla arbetet i framtiden också. Man kan dock självfallet diskutera om de åtgärder vi talar om i betänkandet är kraftfulla nog. Man kan senare också diskutera om de åtgärder regeringen i sin aktionsplan föreslår i nästa vecka kommer att vara tillräckligt kraftfulla. Detta får vi anledning att återkomma till. Det viktiga är att samla den kunskap och de erfarenheter man undan för undan får, analysera dem och föreslå åtgärder som snabbt och effektivt skall verkställas. Vi har i Sverige — trots att HTLV-III-virus och aids fått fotfäste här — i jämförelse med många andra länder ganska bra möjligheter att begränsa spridningen och att vidta åtgärder som kan bidra till att de som drabbas av viruset och av sjukdomen får en god vård. Men skall vi begränsa spridningen måste vi ta frågan på djupt allvar och se till att åtgärderna vidtas kraftfullt och omedelbart. Fru talman! Jag yrkar härmed bifall till socialutskottets hemställan i betänkande 15.

Fru talman! Mänskligheten har genom tiderna oupphörligen hotats av 4 april 1986 olika svåra sjukdomar. Den medicinska vetenskapen har dock fört en framgångsrik kamp, och flera av våra tidigare stora folksjukdomar har i det närmaste utrotats. TBC är ett exempel. Nu har vi praktiskt taget överrumplats av ett nytt, allvarligt hot mot folkhälsan i form av aids och HTLV-III. En smittsam sjukdom, som därtill är så svår att den i sitt fullt utvecklade tillstånd i de allra flesta fall leder till döden, ställer naturligtvis ett synnerligen stort ansvar på samhället. Vi måste samla in all den kunskap som är möjlig att få, och vi har ett ansvar för att allmänheten får del av en saklig information. Vi har också ett ansvar för att finna de bästa vägarna för att stoppa spridningen av infektionen och för att de som drabbas får allt det stöd och den vård de behöver. På längre sikt måste förstås målet vara att få fram vaccin och botemedel mot sjukdomen. Det finns inga enkla, självskrivna lösningar på hur man klarar av den här mångdubbla ansvarsfrågan. Vi kommer att stöta på åtskilliga grannlaga avvägningsfrågor innan vi tillsammans och med läkarvetenskapens hjälp har bemästrat det hot som aids i dag utgör. Informationen måste, som jag sade, ges på ett sakligt sätt, så att den förhindrar obefogad rädsla. Annars kan människor komma att isoleras eller på annat sätt bli utsatta för ovärdig behandling. Det kommer sannolikt att uppstå situationer där vi har att väga den enskildes fullständiga integritet mot ett allmänt intresse av att stoppa smittspridningen. Under allmänna motionstiden ställde vi från centerpartiet en rad motionsyrkanden, vilka jag här inte tänker räkna upp. Jag nöjer mig med att nämna några av våra viktigaste krav. Vi framhöll att staten måste ta ett övergripande ansvar för insatser för att hejda spridningen av HTLV-III, där information i olika former är det inte minst viktiga. Vi har begärt att de hinder som finns för att smittskyddslagen skall kunna tillämpas på ett ändamålsenligt sätt undanröjs. Vi krävde att narkomanvården förbättras, att det avsätts resurser till aidsforskningen och att det utarbetas program för psykosociala stödinsatser samt för vården av aidssjuka. Anledningen till att vi motionerade var att vi känt en stor oro för situationen och för vad utvecklingen skulle kunna innebära samt att vi ansåg att regeringen dittills inte gjort tillräckligt kraftfulla insatser. Vi har i centerpartiet inte haft ambitionen att använda aids för att partipolitiskt profilera oss. Vi har tvärtom uttryckt vår samarbetsvilja, och jag citerar ur vår motion: ”I en fråga som kan få så stora negativa konsekvenser för människor måste riksdagen samla breda politiska majoriteter för att nå resultat. Vi är beredda att delta i det arbetet.” Nu har det hänt en hel del under de senaste två månaderna. Jag vill gärna betona att företrädarna för regeringspartiet visat en stor samarbetsvilja i den här frågan, vilket bl.a. tagit sig uttryck i att utskottet föreslår tillkännagivanden till regeringen med anledning av åtskilliga motionsyrkanden, däribland flera från centern. Utskottet säger t.ex. att det måste vara en nationell angelägenhet att kampen mot aids intensifieras och bedrivs effektivt på alla nivåer och att staten måste ha ett särskilt ledningsansvar för arbetet med 15 Prot. 1985/86:109 dessa frågor. Man menar att aidsdelegationen, där det numera ingår representanter för alla riksdagspartierna, bör kunna utvecklas till ett bra instrument för en sådan ledning. Vi har från centerpartiet sett det som mycket positivt att utskottet så klart sagt ifrån att narkomanvården måste tillföras resurser och att det speciellt i storstadsregionerna kan bli nödvändigt med särskilda statliga insatser. Även i övrigt finns det många förslag som bör bli steg på vägen i kampen mot den här svåra sjukdomen. Frågan om anonymitet vid test har aktualiserats i utskottet, och vi har i enighet kommit fram till att lagen bör ändras på den punkten. Vi hoppas givetvis att det skall leda till att fler människor skall söka sig till provtagning. Vi har nu också fått ta del av regeringens planer i det här sammanhanget, och det visar sig — som socialministern själv här i dag har understrukit — att de planerna mycket väl överensstämmer med förslagen och tillkännagivandena i socialutskottets betänkande. Det är mycket glädjande. Att regeringen nu är beredd att anslå så pass mycket extra medel till aidsbekämpningen understryker att man verkligen tar uppgiften på allvar. Fru talman! Det känns bra att alla synes vara besjälade av en vilja till politisk samling i arbetet mot aids. Det kommer att behövas, för vi har en lång väg att gå. Det här är inte en fråga som lämpar sig för partipolitisk profilering och prestige. Det enda undantaget från den i övrigt eniga uppslutningen är folkpartiets reservation, som jag mycket beklagar. Man måste betrakta det som en plump i protokollet. Men jag hoppas och vågar ändå tro att det är fråga om en engångsföreteelse. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i socialutskottets betänkande och även till hemställan i utrikesutskottets betänkande i den här frågan.

Fru talman! I den delvis svåra och laddade atmosfären kring aidsproblemet finns ett ord som för närvarande är viktigare än alla andra. Det är ordet förtroende. Det är i förtroende och solidaritet som farorna med HTLV-III-infektion kan effektivt mötas. Förtroendet för hälsooch sjukvårdens respekt för den personliga integriteten bör få ett betydelsefullt stöd i och med att riksdagen nu legaliserar anonym provtagning. Tilltron till och tryggheten i de medborgerliga frioch rättigheterna är också av grundläggande betydelse. Alla misstankar om att man under intryck av rädsla börjar tumma på grundlagsprinciper måste avvärjas. Det får inte bli någon uppluckring av de restriktiva gränser som är satta för tvångsåtgärder. Och i det fåtal fall där sådana tillgrips får det inte ske på obestämd tid eller eljest utan återkommande domstolsprövning. Just det förhållandet att det ännu inte finns någon medicinsk bot skapar ju i detta hänseende en speciell situation. En annan form av förtroende är av särskild betydelse. Det är det förtroende som de HTLV-III-smittade måste kunna känna inför samhället, dess hälsovård och dess socialtjänst. Att få veta att man är infekterad är för en människa ett svårt trauma. Det kan lätt medföra desperation och hopplöshet, och det utlöser nästan med nödvändighet svår ångestneuros. Det är i ett sådant läge väsentligt att samhället inte enbart möter med lagar och Prot. 1985/86:109 föreskrifter. Den smittade skall också kunna veta att samhället kan ge hjälp 4 april 1986 och stöd — ge hjälp att bemästra den personliga situationen, ge en viss förtröstan om att livet inte är slut utan alltjämt, trots den svåra situationen, har uppgifter och upplevelser att bjuda. När smittskyddslagen behandlades härförleden tyckte vi från vpk att socialutskottet avfärdade sådana synpunkter alltför lätt. Det är därför tillfredsställande att regeringen nu aviserar ett program där bl.a. det psykosociala stödet särskilt har uppmärksammats. Det finns likaledes skäl att med förtroende och upplysning satsa på människans förmåga att fördjupa sin upplevelse av sexualiteten. Det vore beklämmande och farligt, om man nu i samhället skulle få en våg av allmän sexualfientlighet. Detta är helt omotiverat. De som är HTLV-III-positiva eller för vilka av något skäl förhöjd smittorisk råder bör får veta att detta inte behöver innebära någon väsentlig störning av deras sexuella liv och känslomässiga upplevelser. Det finns många former för sexuellt umgänge och djupt intim erotisk beröring som inte innebär omedelbart utbyte av kroppsvätskor och som därför är fullständigt riskfria. Medvetandet härom kant.o.m. i bästa fall leda till fördjupad syn och stegrad upplevelseförmåga i erotiken. Förtroendet har sin speciella betydelse i socialtjänstens arbete. Det är en av de grundpelare på vilka socialtjänstlagen och det sociala arbetet vilar. När nu regeringen aviserar förstärkta insatser för narkomanvården och för uppsökande verksamhet finns det skäl att betona just förtroendet. Man tränger inte in i missbrukets destruktiva subkulturer utan ett förtroende mellan socialarbetaren och den enskilde missbrukaren. Man möter inte flykt och destruktivitet med hot och repressalier. Det går inte att få en ärlig kontakt eller att få någon att öppet rannsaka sitt liv och sitt beteende, om det inte sker under sekretess och i förtrolighet. Det finns ytterligare en dimension av förtroendet — det är tilltron till oss själva som en civiliserad nation. De hundratusentals medborgare som har homosexuell läggning måste kunna lita på att samhället bestämt avvisar alla tendenser att stämpla hela kategorier människor eller avskärma smittade personer medelst tyst diskriminering eller lagar om deras s.k. allmänfarlighet. Är det vid något tillfälle som det har varit befogat att samhället | — uttryckligen erkänner homosexuella som en integrerad del av gemenskapen, så är det nu. Vi har alla här i kammaren just i dagarna fått en påminnelse om detta. En ökänd rådman har sökt utnyttja aidsskräcken till att anmäla Sverige för Europadomstolen efter en kampanj bland några hundra föräldrar, en kampanj byggd på de grövsta och mest ovetenskapliga fördomar om | homosexualitet och homosexuella. Denna aktion är en skam. Det är just i allvarliga lägen som ett civiliserat samhälle visar att det är civiliserat. Och det sker genom att bestämt dra en gräns mot denna typ av medeltida kampanjer | och förljugen syndabocksmentalitet. I morse möttes kanske några av dem som passerade på Riksgatan av ytterligare ett antal propagandister, som var ute för att skapa skräck kring |. aidsproblematiken och i denna skräckstämning argumentera för orimliga åtgärder och föra en hetspropaganda mot samhället. Det är det s.k. — och 17 numera välkända — Europeiska arbetarpartiets betalda infiltratörer som sprider den här skriften som jag nu visar upp, där man bl.a. under rubriken Vem sprider aids? kan läsa: ”Tjänstemännen på socialdepartementet sprider alla aids. ——=— Det är tjänstemännen i detta korrumperade departement som, bara för att inte störa sin personliga karriär och feta lön, låtit unga människor i åratal förstöra sig med knark, alkohol, prostitution och en förslavande socialvårdspolitik — — -. Om ingen tvingar dem att administrera papper med annat innehåll, för själva har de rationaliserat bort sitt samvete, kommer de att dra miljontals svenskar in i aidsdöden.” Det är alltså den nivå på vilken en del av den här buskpropagandan, som bedrivs i skyddet av rädslan för aids, nu håller sig. Det är väsentligt att valda förtroendemän och kvinnor iakttar en viss försiktighet när representanter för den här typen av organisationer närmar sig dem för att i olika sammanhang intervjua dem. Sådana intervjuuttalanden kommer att förvrängas och förvridas och presenteras i den här typen av vedervärdiga tidskrifter på ett missvisande och missbrukat sätt. Vi skall inte på något sätt lämna någon hjälp åt de propagandagrupper och infiltratörer som försöker skapa sig en bas här i Sverige genom att utnyttja människors rädsla och genom att klassa stora grupper medborgare här i landet som en sorts andra klassens personer. Låt mig så få sluta med en reflexion som också ger sig ur dagens läge. Det växer fram en kunskap och beredskap inför aidsproblemet, som inger rimliga förhoppningar. Detta skulle enligt vår mening knappast varit möjligt, om vi hade haft en i väsentlig grad privatiserad sjukvårdssektor. Det är endast den integrerade organisationen och det offentligt reglerade ansvaret som är i stånd att effektivt möta problemet. Det är när en kvalificerad sjukdomsbekämpning av alla medborgare uppfattas just som ett offentligt ansvar och en allas angelägenhet som den kan nå framgång. Det är, tror jag, en lärdom som vi bör behålla.

Fru talman! I det budgetalternativ som folkpartiet lade fram i januari, och som vi nu konsekvent följer upp i alla berörda utskott, hade vi skapat ett särskilt utrymme för ett kraftfullt åtgärdsprogram mot aids. Flera talare har varit överraskade över att vi följer upp vår partimotion i utskottet. Rosa Östh betecknade det som en plump i protokollet. Jag måste säga att jag är förvånad över det omdömet. Hur är det, Rosa Östh? Brukar inte centerpartiet följa upp sina partimotioner i utskottet? Eller var det kanske folkpartiets ursprungliga förslag som var en plump i protokollet? Evert Svensson talar i stället om smolk i mjölken. Vi borde vara nöjda med att vi genom regeringens proposition får vår motion bifallen med råge. Men varför fick vi den då inte tillstyrkt av utskottet, Evert Svensson? Det såg underligt ut, sade han, att vi vill satsa 50 milj.kr. när regeringen nu säger att man avser att satsa 75 milj.kr. Ser det då inte ännu underligare ut att Evert Svensson vill satsa 5 milj.kr.? Ann-Cathrine Haglund beklagade att vi hade brutit enigheten. Hon varnade för särmeningar som kunde försena arbetet mot aids. Ann-Cathrine Haglund, ibland är det just genom att bryta enigheten som man driver på. Jag — Prot.

Fru talman!

Hade jag väckt en motion och fått detta svar av utskottet, skulle jag naturligtvis ha känt mig nöjd. Jag skulle ha funnit mig väl till rätta, särskilt med tanke på att vi andra eftersträvade att vara eniga i denna svåra fråga. Vi undrar vad det skall tjäna för syfte att göra en sådan här knorr i ett betänkande. Jag uttalade tidigare i talarstolen att vi har nått enighet men att vi också har en morgondag framför oss. Säkert kommer det att väckas motioner i denna fråga i riksdagen. Aidsdelegationen kommer säkert att få nya uppgifter som den har att ta ställning till. Då måste vi alla — och det är det som vi andra i utskottet har velat understryka — försöka skapa den här enigheten. Detta är orsaken till att vi känner nästan obehag inför reservationen. Vi kritiserar inte i sig att man följer upp en motion. Många motioner skulle ha kunnat följas upp, vid sidan av den skrivning som ändå gjorts och det tillkännagivande som hela utskottet har ställt sig bakom och som gäller alla de frågor som här har tagits upp. Utskottets ordförande kan ju inte säga att vi inte varnade i utskottet. Nu blir det mycket konstigt till slut, då man begär 50 milj.kr., trots att vi har fått besked om 125 milj.kr. plus nödvändiga forskningsmedel.
Fru talman! I socialutskottet kom vi mycket snart fram till att vi borde lägga ned mycken möda på att bli eniga i utskottet. Vi tillsatte en arbetsgrupp som ägnade många timmar åt att försöka åstadkomma ett sådant resultat. När man vill skapa en kompromiss blir det ju för alla parter alltid fråga om ett givande och ett tagande. I detta fall har inte något parti fått alla sina krav tillgodosedda, inte heller centerpartiet. Men vi har hela tiden försökt övertyga utskottets ordförande om att man i den här frågan måste göra ett undantag från vad som gäller i andra sammanhang, då man till varje pris följer upp sina partimotioner och gör partipolitsk prestige av det hela.
Fru talman! Vi startade arbetet i utskottet med en vilja till samling och enighet, därför att vi menade att det var den riktiga vägen att gå för att nå de kraftfulla åtgärder som vi var överens om behövdes. Vi har från alla partier i motioner framfört viktiga krav, kanske viktigare än det som ställs i reservationen. Vi har givit och tagit i det mödosamma arbete som vi lade ned på detta betänkande. Vi har alla fått våra krav tillgodosedda i precis lika hög eller låg grad. Vi har accepterat det, därför att vi från början hade inriktningen att skapa enighet. 19 Vi beklagar därför verkligen att folkpartiet vill göra en politisk markering. Det skadar arbetet i denna sak.

Fru talman! Utskottets ledamöter vet mycket väl att strävan efter enighet också präglade vårt uppträdande i utskottet. Vi sökte nå enighet om ett högre anslag, men vi nådde inte denna enighet. När regeringen hade föreslagit 5 och vi föreslog 50 miljoner var vi knappast hågade för ett givande och tagande. Vi ansåg att 50 miljoner var ett litet belopp och att det sannolikt behövdes mer pengar. Det hade varit orätt av oss att sänka vårt förslag till ett lägre anslag i ett givande och tagande i utskottet. Vi sökte ena utskottet kring att dra konsekvenserna av de förslag som utskottet självt har lagt fram. Det är ett mycket massivt åtgärdsprogram som utskottet enigt föreslår. Det var fullt logiskt, menade vi, att man också drog de finansiella konsekvenserna av detta och yrkade på ett högre anslag. Men det skedde inte i utskottet. Man ville inte släppa fram detta förslag, därför att det kom från folkpartiet. Jag tror att många av utskottets ledamöter i dag känner sig en aning illa till mods när de röstar ja till förslaget om ett anslag på 5 miljoner. Regeringen har ju nu förklarat att den avser att föreslå ett anslag på 125 miljoner. Det som beskrevs som ett missförstånd i januari — att det behövs ett kraftigt ökat anslag — är i dag en allmän uppfattning.
Fru talman! Vi säger i betänkandet: ”Utskottet vill understryka att brist på resurser inte får hindra angelägna åtgärder mot AIDS. — -- Erforderliga medel för detta måste ställas till förfogande.” Kan det skrivas klarare?

Fru talman! Vpk har lämnat in en motion, S0451, med en rad yrkanden som gäller abortförebyggande verksamhet och preventivmedelsrådgivning. Det föreligger sex reservationer i utskottsbetänkandet, och jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1—6. För de flesta yrkandena gäller att utskottet i sitt betänkande mycket vältaligt och välformulerat argumenterar för de yrkanden som finns i motionen. Därefter konstaterar man att dessa frågor var föremål för utskottets hantering för ungefär ett år sedan, att man då inte bedömde att det var nödvändigt för riksdagen att vidta några åtgärder, och att inget hänt under det senaste året som motiverar en ändring av detta ställningstagande. Detta ter sig för mig som en något märklig slutsats. Det är väl, fru talman, just det som är problemet — att inget egentligen hänt under det senaste året. Fortfarande är antalet aborter runt 30 000 på ett år, ännu har man inte på ett enda ställe nått upp till abortkommitténs rekommendation om 500 besök per 1 000 fertila kvinnor hos preventivmedelsrådgivningen, och fortfarande ligger den stora delen av ansvaret för familjeplaneringen på kvinnan. Det som däremot har hänt är att p-piller har blivit dyrare i och med att man nu inte kan lösa ut en större kvantitet än vad man behöver för ett kvartal. Barnmorskor runt om i landet slår larm och säger att det är deras absoluta uppfattning att tonårsaborterna ökar. Jag vet att sjukvårdsministern har svarat på en sådan fråga för några veckor sedan och att hon då sade att man i statistiken inte kunnat märka någon ökning av aborterna. Utskottet skriver också att man vid föregående års behandling av denna fråga förutsatte att regeringen snarast skulle vidta erforderliga åtgärder om abortfrekvensen skulle öka som en följd av prisförändringen. Men enligt utskottet fanns det då inte skäl att ta upp frågan om ytterligare prisreduktion. Och i år skriver utskottet att man inte finner anledning till ändrat ställningstagande. Från vpk menar vi nog att det är så dags, om aborterna börjar öka. Det borde väl ändå räcka med att konstatera att en ökning av priset på p-piller inte kan betraktas som ett sätt att göra dem mer lättillgängliga. Det är också en åtgärd som går stick i stäv med vpk:s uppfattning, att p-medel skall vara gratis. Det finns all anledning att stödja reservation 3. Jag har dessutom sett många ilskna insändare i dagstidningar som just handlat om att p-medel är för dyrt. Fru talman! Jag skall så kommentera reservation 2, som handlar om uppsökande preventivmedelsrådgivning, framför allt för värnpliktiga. Vi menar att det är viktigt att erbjuda preventivmedelsrådgivning och undervisning i sexualoch samlevnadsfrågor varhelst unga människor finns samlade — 21 i skolor, på ungdomsgårdar och vid regementen.

En liten paus i det dagliga slitet med krigsförberedelser för att lära sig leva tillsammans tycker vi att man kan bjuda på. ”Utskottet anser det i och för sig angeläget med en utökad preventivmedelsrådgivning för män. Den planerade informationen rörande AIDS torde dock komma att aktualisera även preventivmedelsfrågor.” Av detta kan man dra slutsatsen att om inte aids fanns så behövde man inte någon preventivmedelsrådgivning. Preventivmedel handlar förvisso inte bara om att skydda sig mot aids utan framför allt om att skydda sig mot oönskade graviditeter. Att klumpa ihop dessa två typer av rådgivning verkar inte särskilt välbetänkt. Vi har till betänkandet vidare fogat en reservation som handlar om stöd och hjälp i abortsituationer. Även om man förstärker den rådgivande och den abortförebyggande verksamheten kommer det att finnas kvinnor som gör abort. Då kommer nästa steg i den förebyggande hälsovården, nämligen att se till att såväl kvinnor som män ges allt det stöd som behövs i denna svåra och krävande situation — alltså i direkt samband med abortsituationen — men också att de erbjuds stöd och bearbetning efter en abort. Detta tas upp i reservation 6. Fru talman! Förebyggande arbete lönar sig alltid. Det finns all anledning för riksdagen att löpa linan ut i detta ärende och att fullfölja de positiva skrivningar som finns i utskottsbetänkandet genom att bifalla de sex reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet, vilka jag härmed yrkar bifall till.
Fru talman! I det här betänkandet tar man upp frågor som behandlar hälsoupplysning. Flera av motionerna behandlar också hälsoupplysning när det gäller rökning. I två olika motioner — varav jag väckt den ena tillsammans med andre vice talman Karl Erik Eriksson — har jag tagit upp en del frågor som gäller tobaksbruket. Några av de yrkanden som vi har i den ena motionen tas upp här i dag. De andra kommer att tas upp vid senare tillfällen. Numera är ju alla överens om att man i möjligaste mån bör begränsa bruket av tobak. Utskottet understryker också detta i sitt betänkande. Men frågan är om det verkligen görs tillräckligt för att minska rökningen eller om man kan göra något ytterligare. Tobak orsakar fler dödsfall och mer lidande bland vuxna än något annat gift i världen. Det beräknas att tobaken årligen orsakar 2,5 miljoner människors död. Även i vårt land orsakar tobaken stora skador och mycket mänskligt lidande. Bara under förra året beräknas 10 000 personer ha dött av rökning. Jag vill i det här sammanhanget också erinra om att vi just dessa dagar blir påminda om att stödja cancerinsamlingen. Cancerkommittén säger i sin rapport att tobaksrökningen är den största säkerställda enskilda orsaken till cancer i vårt land. Ungefär vart sjätte cancerfall — ca 5 500 fall — har tobaksrökning som orsak. Rökare har dessutom en hög överdödlighet även i vissa andra sjukdomar. Vid Lunds universitet har man gjort en studie som säger att tobaksrökningen 1980 belastade sjukvården med 450 000 vårddagar i sluten sjukhusvård till en kostnad av 550 milj.kr. Det sker också ett stort produktionsbortfall på grund av att många är sjuka till följd av tobakens skadeverkningar. Det finns alltså många anledningar till att minska tobaksförbrukningen. Regeringen föreslår i sin proposition att 2,8 milj.kr. skall användas för tobaksupplysning. Det är visserligen en höjning, men ändå en mycket blygsam summa. Man kan ju jämföra dessa 2,8 milj.kr. med vad som satsas på att bekämpa trafikdöden. Enligt beräkningar uppgår dessa anslag till 51,7 milj.kr. per år. Det är naturligtvis helt riktigt att man satsar mycket pengar på att minska antalet dödsfall i trafiken, som under förra året uppgick till 739. Men när man vet att 10 000 avled på grund av rökning under samma period ter sig beloppet 2,8 milj.kr. ganska litet jämfört med vad som satsas mot trafikdöden. Vi kan samtidigt konstatera att man med ökad upplysning om tobakens skadeverkningar kan minska antalet dödsfall betydligt. Vi kunde t.ex. i går läsa i tidningarna att antalet män i Helsingforss län som avlider av hjärtinfarkt har minskat under 1980-talet. En av orsakerna till detta är att rökningen har minskat bland männen. Det här visar att det lönar sig med förebyggande hälsovård. Förutom en utökad och intensiv informationskampanj föreslår vi motionärer också skärpta bestämmelser när det gäller rökfria miljöer i offentliga lokaler samt att lagen om varningstext och innehållsdeklaration på tobaksvaror ses Över. De nuvarande innehållsdeklarationerna på cigarrettpaket riskerar att vilseleda konsumenterna. Där deklareras nämligen mängder som uppmätts vid rökning i maskin under laboratoriemässiga förhållanden. Men det påpekas inte alls att röksättet har stor betydelse för hur mycket skadliga ämnen man faktiskt får i sig av en cigarrett. ”Rökningsmaskinernas” röksätt är inte särskilt likt människors röksätt när det gäller s.k. svaga cigarretter. Genom att ändra röksätt kan rökaren själv förvandla en svag cigarrett till en stark. Det är därför kanske dags att utvidga innehållsdeklarationerna med påpekande om röksättets betydelse. Det finns ca 4 000 ämnen i cigarrettrök. Många är — som redan sagts — cancerframkallande eller farliga på annat sätt. Men det är endast tre beståndsdelar som deklareras, nämligen tjära, nikotin och kolmonoxid. Det borde därför vara dags att ta med fler ämnen i deklarationerna. Produktkontrollen för tobaksvaror är i dag så gott som obefintlig — frånsett producenternas egen tillverkningskontroll. Man borde därför överväga om inte socialstyrelsen skulle kunna få lagfäst rätt att förbjuda mycket starka cigarretter och höga halter av vissa ämnen. Så är förhållandet i Finland. Varningstexterna som förnyas med vissa intervaller har stor betydelse. Med anledning av vissa nya texter som nu tagits fram har ett tobaksföretag besvärat sig hos regeringen. Det är socialstyrelsens befogenheter och de tryckfrihetsrättsliga aspekterna av lagstiftningen som nu prövas av regeringen. I det här sammanhanget förutsätter socialutskottet att regeringen även uppmärksammar i vad mån det finns skäl för en översyn av lagstiftningen i förtydligande syfte. Med hänsyn till den ökade kunskapen om tobakens skadeverkningar bör översynen kunna medföra en viss skärpning. Cigarrettpaket utan varningstexter säljs på bl.a. Finlandsbåtarna. Det borde därför vara dags för en samordning och en reglering av förhållandena i inomnordisk trafik. I fråga om rökfria miljöer i offentliga lokaler föreslog ju tobakskommittén, där jag själv var ledamot, enhälligt en lagstiftning. Något regeringsförslag kom dock aldrig. I stället utfärdade socialstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen rekommendationer när det gäller rökning i offentliga lokaler. Den undersökning som nu gjorts av socialstyrelsen visar att endast var femte arbetsplats följer de allmänna rådens målsättning fullt ut. Det är ju inte tillräckligt, men vi återkommer till den frågan i betänkande nr 12. Det är ändå ett klart bevis på att det är nödvändigt med en uppföljning när det gäller de allmänna råden om rökfria miljöer i offentliga lokaler, och regeringen bör återkomma till riksdagen om det blir behov av lagstiftningsåtgärder. Fru talman! Utskottet har i stora delar en positiv skrivning när det gäller de frågor som tagits upp i våra motioner. I en del fall hänvisar man ju också till pågående undersökningar och uppföljningar, varför jag för dagen får nöja mig med vad utskottet anfört. Jag har alltså inget annat yrkande.

Fru talman! Birgit Hansson beskrev utskottets skrivning som vältalig och välformulerad. Jag ber att få säga detsamma om Birgit Hanssons anförande. Jag ber emellertid att få yrka bifall till utskottets hemställan. Det rör sig här om vpk-yrkanden som utskottet haft tillfälle att stifta bekantskap med tidigare. Liksom föregående år menar vi att yrkandena i några fall ligger så nära beslut som riksdagen redan har fattat och att det är onödigt med upprepningar. I andra fall gäller det frågor som hanteras av landstingen, där vi anser att riksdagen inte skall utfärda mer bindande föreskrifter och därmed inkräkta på den kommunala självständigheten. I en del fall har vi andra uppfattningar än vpk. Exempelvis menar vi att samlevnadsutbildningen inom försvaret bör vara frivillig även i framtiden — den kan vara mycket värdefull, men den bör vara frivillig. Vi är inte heller beredda att ställa oss bakom förslaget om kostnadsfria preventivmedel.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
Kammaren övergår nu till att debattera socialutskottets betänkande 13 om anslag till Socialstyrelsen m.m.

Fru talman! I socialutskottets betänkande 13 behandlas bl.a. motion S0409 av Nils Carlshamre m.fl. I den motionen yrkas att riksdagen skall ge regeringen till känna att ett återinförande av länsläkarfunktionen på länseller annan regional nivå skyndsamt skall utredas. När riksdagen fattade beslutet om länsläkarorganisationens avveckling förutsattes en organisationsuppbyggnad som skulle ta över länsläkarnas uppgifter. Det har nu visat sig att denna organisationsuppbyggnad inte har kommit till stånd på det sätt som förutsattes. Länsläkarorganisationens tillsynsuppgifter skulle fördelas mellan socialstyrelsen, länsstyrelserna och deras sociala enheter samt landstingskommunerna. Tillsynen över privat sjukvård och sjukvård som bedrivs av annan personal än medicinpersonal skulle tills vidare vara en statlig uppgift. Denna tillsyn har inte ordnats på ett tillfredsställande sätt. Men vad som framför allt saknas allmänt ute i landet är den rådgivande och förebyggande funktion som länsläkarna hade, en funktion som möjliggjorde en mjuk tillsyn och en dialog och som därigenom kunde förhindra att missförhållanden blev allvarliga problem. Länsläkarna fungerade också som rådgivare på ett mycket värdefullt sätt. Många vittnar om det tomrum som har uppstått i och med länsläkarorganisationens avskaffande och på grund av att man inte har byggt upp den organisation som, enligt vad som förutsattes, skulle ersätta länsläkarna. Socialstyrelsen har också i en skrivelse till socialdepartementet konstaterat att upplösandet av länsläkarorganisationen innebar ett allvarligt avbräck för styrelsens möjligheter att bedriva en effektiv tillsynsverksamhet. Utskottet understryker nu mycket kraftigt vikten av att tillsynsuppgifterna inte försummas och förordar att en utredning som skall se över tillsynslagen och den regionala tillsynen tillsätts, vilket är väsentligt för att man skall kunna få en lösning på dessa problem. En regionalt organiserad tillsynsfunktion måste noga prövas i det här sammanhanget. Det är likaså viktigt, som utskottet säger, att de läkartjänster för socialstyrelsens tillsyn som förutsattes enligt riksdagsbeslutet i samband med avvecklingen tillsätts utan dröjsmål. Till betänkande 13 finns fogade tre reservationer med moderata namn. Reservation 1 gäller återinrättande av en medicinalstyrelse. För snart 20 år sedan övertog socialstyrelsen även de uppgifter som åvilade dåvarande medicinalstyrelsen och medicinalstyrelsens sjukvårdsberedskapsnämnd. Efter hand växte socialstyrelsen och antog oanade proportioner. Den organiserades om med verkan fr.o.m. 1981. Vi moderater anser att utvecklingen har visat att det var fel att slå ihop medicinalstyrelsen och socialstyrelsen till ett verk. Det har visat sig att det finns anledning att överväga en delning av socialstyrelsen, framför allt för att gynna medicinens intressen och medici nens behov att klart och entydigt bygga på specifik medicinsk vetenskap och beprövad medicinsk erfarenhet. Den medicinska kompetensen riskerar annars att få stå tillbaka för andra, socialt inriktade ansvarsområden. Reservation 3 behandlar stadgan för enskilda vårdhem. Vi reservanter anser att det är en rättvisefråga och en fråga om valfrihet i vården att enskilda vårdhem får ta emot samma patientgrupper som vårdhem inom landstinget, om de uppfyller samma krav som man ställer på landstingets vårdhem för motsvarande patientkategorier. Detsamma bör gälla gentemot primärkommunala vårdhem. Utskottet säger att socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd i vissa hänseenden ger större möjlighet till utnyttjande av enskilda vårdhem. Men vi anser att enskilda vårdhem skall kunna ta emot samma patientgrupper, skall kunna utnyttjas för alla patientgrupper -— självfallet då, som jag sade tidigare, om de enskilda vårdhemmen uppfyller samma krav som man ställer på landstingens vårdhem för motsvarande patienter. Det kravet är alltså inte tillgodosett genom de nya föreskrifterna. Utskottet säger ju också att en översyn av stadgan måste aktualiseras inom de närmaste åren, inte minst för att underlätta en fortsatt utveckling av vårdens utformning och innehåll. Även inom socialstyrelsen uppfattar man stadgan som delvis föråldrad och i behov av översyn. Det är därför mycket märkligt att utskottet inte tillstyrker den översyn av stadgan om enskilda vårdhem som yrkats i motion §0468 av Rune Rydén m.fl. Reservation 4 behandlar den slutna vårdens läkemedelsförsörjning. I motion §0437 av Sonja Rembo och Siri Häggmark yrkas att riksdagen skall ge regeringen till känna vad som i motionen anförts om rationalisering av sjukvårdens läkemedelsförsörjning och begränsning av Apoteksbolagets monopolställning. Motionärerna vänder sig emot att Apoteksbolagets ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel också omfattar läkemedel till sjukhus. Detta inskränker sjukhushuvudmännens möjligheter att påverka läkemedelskostnaderna. Det finns ingen anledning att inte sjukhusen själva skall kunna upphandla läkemedel direkt från leverantör eller grossist. Fru talman! I reservation 4 instämmer vi i motionärernas krav. Vi anser att Apoteksbolagets monopolställning bör begränsas och att huvudmännen skall kunna göra sina inköp direkt hos leverantör eller grossist och därigenom kunna erhålla ett bättre totalpris än som nu är möjligt via Apoteksbolaget. Detta är inte minst angeläget för att sjukhushuvudmännen skall kunna påverka sina kostnader. Huvudmännens inköp av läkemedel bör alltså inte betraktas som detaljhandel utan undantas från monopolet. Villkoren för inköpen av läkemedel bör kunna regleras direkt med leverantör och grossist precis som sker i övrigt beträffande förnödenheter som sjukhusen behöver inhandla. Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som har moderata namn, reservationerna 1, 3 och 4, och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! För några dagar sedan slopades de förhatliga differentierade vårdavgifterna. Det nya systemet med fasta avgifter på 55 kr. per dag har bara fungerat i tre dagar. Det är säkerligen förklaringen till att det för närvarande är tyst om pensionärernas vårdavgifter. De berörda har ännu inte blivit varse vad det nya systemet egentligen innebär. Man gläds fortfarande åt att förödmjukelsernas tid är förbi. Nu behöver inte pensionärerna tigga landstingen om att få behålla en rimlig andel av sin pension och i detalj redogöra för sina personliga behov av utgifter. Så står det bl.a. i en hyllningsartikel till en politiker som tillskrivs äran för avskaffandet av de differentierade vårdavgifterna. Fru talman! Med hänvisning till riksdagens protokoll av den 20 maj 1983, då vi hade en stor debatt om dessa avgifters avskaffande, vill jag instämma i uttrycket äras den som äras bör. Vad innebär då det nya systemet med fasta avgifter om 55 kr. per dag för utförsäkrade? En del får nog en chock när de upptäcker att det nya systemet innebär ökade kostnader för dem som har de lägsta inkomsterna. 12 96 av de utförsäkrade patienterna hade så låga inkomster att de var berättigade till en avgift under 45 kr. per dag enligt det gamla jämknings 60 26 av patienterna betalade 45-59 kr. per dag. Av förtidspensionärerna under 40 år hade 25 96 en avgift som understeg 45 kr. per dag. För de här patienterna blir det alltså avgiftshöjningar. Den fasta vårdavgiften — jag vill slå fast att även vi tycker att det är riktigt att vi har en sådan — om 55 kr. per dag är alldeles för hög, vilket också handikappoch pensionärsorganisationerna har påpekat vid överläggningar om det nya systemet. Utskottets företrädare svarar säkert att möjligheten till jämkning kvarstår. Det är i och för sig riktigt, men det var ju jämkningsförfarandet som utsattes för den största kritiken när vi debatterade de differentierade vårdavgifterna. Beträffande de differentierade avgifterna fick alla, oavsett inkomst, som ansåg att avgiften var för högt satt finna sig i att få sina utgifter granskade ur skälighetssynpunkt. Med det nya systemet blir det dock bara de som har så låg inkomst att de inte kan betala 55 kr. om dagen som får finna sig i att återigen bli granskade. Det är väl inte mindre förnedrande att, som nu är fallet, bara de drabbas som har de lägsta inkomsterna. Enda sättet att komma ifrån det här kränkande jämkningsförfarandet är att sätta avgiften så lågt att alla kan betala. Vi föreslår att de som enbart har pension, motsvarande folkpension och pensionstillskott, skall vara berättigade till nedsättning av vårdavgiften utan särskild prövning. Rent praktiskt kan det lösas genom att den utförsäkrade vid inskrivningen på sjukhuset uppvisar sitt pensionsbesked, varefter den utförsäkrade får en nedsättning enligt regler som är lika över hela landet. Allra enklast är det givetvis att alla pensionärer får nedsatt avgift. När det gäller kollektivtrafiken inom SJ har staten påtagit sig ett ekonomiskt ansvar för att pensionärer skall ha möjlighet att resa. Generellt har alla pensionärer — ingen inkomstprövning förekommer — 30 20 rabatt. Därutöver har de andra rabatter. Många landsting tillämpar också halv taxa inom kollektivtrafiken för pensionärer — inte heller i det fallet krävs inkomstprövning. Det är svårt att förstå att man inte kan tillämpa samma metod då det gäller vårdavgifterna. Behovet av vård måste väl ändå anses vara lika angeläget som behovet av att resa. Som skäl för avslag på vår motion om en nedsättning av vårdavgifter för pensionärer utan granskningsoch jämkningsförfarande anför utskottet att det i de flesta fall inte är aktuellt med någon avgift alls, eftersom pensionärer Prot. 1985/86:109 = har rätt till avgiftsfri vård under det första året. Vidare säger utskottet att man vill undvika att ånyo införa ett system med granskning av människors ekonomi som kan upplevas som kränkande. Utskottsskrivningen måste väl ändå bygga på ett missförstånd. Vi i vpk föreslår att de pensionärer alltid skall ha rätt till en nedsatt vårdavgift som enbart har folkpension eller som har så låg ATP att beloppet motsvarar pension och pensionstillskott. På så sätt slipper de sämst ställda undan granskningsförfarandet. Dessutom slipper de tala om varför de behöver behålla en större del av sin pension för personliga utgifter. Utskottet däremot förespråkar ett system som innebär att de som har bra inkomster slipper granskning, medan de sämst ställda får finna sig i samma förödmjukelser som tidigare. I de flesta fallen är det inte alls aktuellt med någon avgift, anser utskottet. Men i april 1983 var 70 000 pensionärer utförsäkrade. Av dessa var 50 000 inskrivna vid sjukhus. Det är väl inte en försumbar andel pensionärer. Jag yrkar bifall till vår reservation nr 2.

Fru talman! Jag vill först yrka bifall till reservationerna 3 och 4. Jag ansluter mig till vad Ann-Cathrine Haglund har sagt på dessa punkter. Jag vill nämna att det till detta betänkande finns fogat ett särskilt yttrande, som handlar om regeringens formella handläggning av regleringen av legitimation för medicinsk-tekniska assistenter. Jag skall inte närmare gå in på den frågan här — det är en konstitutionell fråga som jag utgår från att konstitutionsutskottet tar upp vid ett senare tillfälle. Får jag säga några ord om Margö Ingvardssons inlägg. Vpk återkommer med ett förslag om en annan teknik för nedsättning av avgifterna för pensionärer. Vi har haft debatter om detta tidigare, och det var från början svårt att förstå hur vpk-arna tänkte sig saken. De talade om automatik, vilket gjorde att vi trodde att det skulle ges centrala upplysningar från Sundsvall om vilka pensionärer som hade enbart folkpension. Vpk säger nu att pensionären skall visa upp sitt pensionsbevis när han kommer till sjukhuset. Vi menar i utskottsmajoriteten att det naturliga är att pensionären gör en ansökan om att få en nedsättning. Vpk vill hellre att det skall göras en anmälan. I båda fallen lär det bli någon administrativ hantering av frågan. Det är inte majoritetens uppfattning att det skall ske någon förödmjukande granskning av pensionärernas utgifter. Jag hoppas att vi har kommit bort från det systemet. Om en pensionär har låga inkomster skall detta självfallet anmälas, och sedan beviljas den nedsättning som landstinget har bestämt. Vi har också utgått från att detta även fortsättningsvis är en landstingskommunal fråga och att riksdagen inte skall bestämma generella riktlinjer. Jag ber, fru talman, att få yrka avslag på denna reservation och bifall till utskottets hemställan utöver de punkter där jag har anmält avvikande uppfattning.

Fru talman! Jag kan förstå att Daniel Tarschys väljer att låtsas tro att det nya systemet med en fast avgift inte skulle innebära att människor, precis som tidigare, skall granskas vad gäller inkomster och utgifter. Det står i den proposition som riksdagen antog om det nya systemet, att vid införande av en fast avgift skall möjligheten till jämkning kvarstå om den sjuke exempelvis behöver pengar för att kunna betala sin bostad eller en rehabilitering. Hur skulle denna jämkning gå till, Daniel Tarschys, utan ett granskningsförfarande? Den som ser att 93 kr. om dagen, som den som är vanlig folkpensionär får, inte räcker för att betala lägenheten och det som man eventuellt behöver på sjukhuset, för besök hos hårfrisörskan, cigarretter, godis, strumpor, toalettsaker osv., måste självfallet lämna in en ansökan, precis som tidigare, och tala om vad man använder sina pengar till och anhålla om att få behålla en större del för personliga utgifter. Där har vi granskningsförfarandet. Den enda skillnaden är att de som har goda inkomster, som kanske får en sänkning av avgiften för att de hade en högre avgift med det differentierade systemet och nu får betala 55 kr., slipper detta granskningsförfarande. Men alla som inte har råd att betala 55 kr. får fortfarande finna sig i att bli granskade inoch utvändigt. Där är det alltså ingen skillnad. Vpk föreslår att man skall gå ifrån detta system genom att ha lika regler över hela landet, en fast nedsättning av vårdavgiften för dem som inte kan betala 55 kr. Det är ett mycket enkelt system, som kräver en väldigt liten administration. Man behöver inte alls vara rädd för att några dataregister skall kopplas in och att det skall bli en allmän övervakning.

Fru talman! Margö Ingvardsson talar om en granskning inoch utvändigt. Läs betänkandet! Det talas där enbart om en granskning av pensionärernas inkomster och tillgångar. Där står inte ett ord om granskning av pensionärernas utgifter. Det är vår bestämda uppfattning att det är detta det handlar om. Det blir då ingen större skillnad mellan den anmälan som vpk önskar och den ansökan som vi utgår ifrån kommer att ske. Jag tror att det egentligen bara är tre bokstäver som skiljer vpk från majoriteten.
Fru talman! Ungefär samma formulering fanns i den gamla propositionen när de differentierade vårdavgifterna infördes. Det skulle alltså bli en granskning av inkomstförhållandena. Men för att man över huvud taget skall komma i fråga för jämkning, måste man motivera på vilket sätt man använder sina inkomster och ange ett skäl till att man behöver mera pengar för personligt bruk. Då har vi igen hela det förnedrande förfarandet för granskning av pensionärernas ekonomi. Det blir alltså, som jag sade tidigare, fru talman, ingen skillnad i jämkningsoch granskningsförfarandet med det nya systemet. Förändringen är att det nu bara är de sämst ställda som riskerar att råka ut för det.
Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 3, som centerns representanter har anslutit sig till. Det är närmast stadgan som jag vill säga ett par ord om. Utskottet säger att någon allmän översyn av stadgan inte övervägs för närvarande. Men utskottet har erfarit att man inom socialstyrelsen uppfattar stadgan som delvis föråldrad och i behov av översyn i förenklande riktning. Detta menar jag är väldigt viktigt. Jag tycker att utskottet, med hänsyn till den skrivning som här finns, borde ge klara besked om nödvändigheten av en revidering och översyn av stadgan, för stadgan bör vara sådan att den ger utrymme för en utveckling inom vården. Förändringen skall inte komma i efterhand, så att man först sedan man har sett att en god utveckling ägt rum är beredd att ändra stadgan i enlighet med den. Det händer mycket i dag, och det kommer att hända mycket framöver. Därför finns det behov av betydande förändringar inom vården, så att vi klarar det stora vårdbehov som finns.

Fru talman! När jag begärde ordet med anledning av detta betänkande var det framför allt reservation nr I av moderaterna som jag tänkte kommentera något. Skälen, fru talman, för en sammanhållen myndighet för hälso-, sjukoch socialvård är lika viktiga, om inte ännu viktigare, i dag som då sammanslagningen skedde i slutet av 1960-talet. Detta framgår faktiskt inte minst av en annan motion av moderaterna, med Nils Carlshamre som första namn, nämligen §0252 i år. Den behandlar socialtjänstens och sjukvårdens ansvar inom missbrukarvården. Där pläderar en rad moderater för ett samarbete mellan socialtjänsten och sjukvården. Man understryker särskilt att det är nödvändigt med ett sådant samarbete, och man har för övrigt en lång motivering för detta samarbete. Det finns mycket i den motionen som jag inte kan ställa mig bakom, för den syftar egentligen till en ”nygammal” nykterhetsvårdslag, med all den rekvisita som fanns i den. Men just på den här punkten har man ju rätt, att det krävs ett samarbete mellan hälsooch sjukvård och socialtjänst. När den här sammanslagningen en gång skedde var faktiskt en av de mera bärande motiveringarna just att det finns ett gränsområde mellan socialvård och hälsooch sjukvård, och då kom naturligtvis missbrukarvården in i sammanhanget som ett ganska viktigt argument. Det har ju alltid varit så att det är socialdepartementet som har skött frågor som rör hälsooch sjukvården. Det behöver i och för sig nödvändigtvis inte betyda att man har en och samma myndighet inom sitt område. Men det ligger, som jag tidigare har sagt, nära till hands också med tanke på de sakfrågor som här är avgörande. I denna fråga vill jag till sist ta upp en mera principiell synpunkt. Hälsooch sjukvården tillhör faktiskt vår socialpolitik. Man kan säga att den är en del av vår socialpolitik. Det är alltså ett överordnat begrepp. Därför skall det också heta socialstyrelsen, och inte medicinalstyrelsen, som man tidigare pläderade för. Det har man nu gått ifrån. Man vill dela upp det hela i två ämbetsverk. På detta kan man naturligtvis också anlägga en praktisk synpunkt. Som utskottet framhåller har vi nyss haft en omorganisation av socialstyrelsen, och det har gjorts en nedbantning av antalet anställda. Om man nu skulle sätta i gång med en ny utredning och så att säga skära itu denna myndighet, skulle det naturligtvis framkalla ytterligare oro. En del av den arbetskapacitet och de personella resurser som man har skulle föras över till att arbeta med mera administrativa frågor som en sådan delning ju måste föranleda. Några besparingar är säkert inte att hämta på detta område, fru Haglund. Det kan man nog vara alldeles övertygad om. Det blir en fördyrad administration. Med dessa ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan på denna punkt och avslag på reservation I med Göte Jonsson som första namn. Reservation 3, som är en samlad borgerlig reservation, gäller enskilda vårdhem. Den punkten behöver man inte göra så stor affär av här i kammaren. Utskottsmajoriteten säger, att om socialstyrelsen finner att man har behov av att omarbeta stadgan, bör det ankomma på styrelsen att själv ta ett initiativ till en sådan omarbetning. Socialstyrelsen känner säkert till förhållandena i denna fråga. Det finns alltså en ganska stor samstämmighet mellan vad som sägs i utskottets hemställan och vad som sägs i reservationen. Skillnaden är bara den att reservanterna vill ha ett beslut om att en omarbetning skall ske omedelbart. När det gäller den slutna vårdens läkemedelsförsörjning har vi genom åren funnit att Apoteksbolaget sköter denna uppgift alldeles utmärkt. Vi vill att gällande ordning skall fortsätta. Jag yrkar alltså bifall till socialutskottets hemställan och avslag på reservationerna.
Fru talman! Evert Svensson säger att vi i en annan motion pläderar för samarbete mellan socialtjänsten och hälsooch sjukvården. Ja, självfallet gör vi det! Samarbete behövs, det är viktigt. Men när det gäller hälsooch sjukvården måste man i sina ställningstaganden kunna bygga på medicinsk vetenskap och beprövad medicinsk erfarenhet. Vi anser att de medicinska intressena bäst skulle tillgodoses om vi återfick medicinalstyrelsen, dvs. en särskild myndighet. Den medicinsktekniska utvecklingen har i dag gått så långt att skälen för detta nu är ännu större än tidigare. Evert Svensson vill inte göra så stor sak av reservation 3, som gäller stadgan för de enskilda vårdhemmen. Jag tycker att valfriheten i vården är en mycket stor sak. Det är viktigt att man kan välja enskilda vårdhem för samma kategorier av patienter som man kan välja landstingets vårdhem för. Utskottet erkänner ju att stadgan är föråldrad och behöver ses över. Den bidrar, som Rune Gustavsson sade, inte till utvecklingen. Därför behöver den ses över. Om reservationen om den slutna vårdens läkemedelsförsörjning går igenom möjliggör det för sjukhushuvudmännen att minska sina läkemedelskostnader, och det tycker jag vore mycket värdefullt, inte minst i dessa tider.
Fru talman! Till det sista som fru Haglund sade vill jag bara säga: Tro't den som vill! Det kommer säkerligen inte att innebära några minskade kostnader om man slår sönder Apoteksbolagets utmärkta distributionsordning. När det gäller reservationen om de enskilda vårdhemmen vill jag säga att det inte är valfriheten vi diskuterar, utan det är om vi skall ha en ny stadga. Vi har sagt att det kanske behövs; socialstyrelsen, som nyligen utarbetat rekommendationer på det området, får väl överväga det. Fru Haglund säger att vetenskap och beprövad erfarenhet skall vara rådande i socialstyrelsens verksamhet. Ja, vem har bestridit att den medicinska vetenskapen skall sitta i högsätet? Det finns inom socialstyrelsen två avdelningar, en för hälsooch sjukvård och en för läkemedelsärenden. Det är mest en administrativ fråga hur man ordnar det, men de principiella och praktiska skälen för att ha det sammanhållet överväger. Jag erinrade här om den motion från moderaterna där man talar om samarbete. Det är väl väldigt bra att ha detta samarbete manifesterat på högsta administrativa nivå!
Fru talman! Det finns goda förutsättningar att dela upp socialstyrelsen i och med att man där, som Evert Svensson sade, har en läkemedelsavdelning som skulle kunna utgöra grunden för en medicinalstyrelse, som entydigt kan arbeta för och ta ställning med hänsyn till medicinens intressen. Tro't den som vill, säger Evert Svensson när jag säger att läkemedlen i den slutna vården skulle kunna bli billigare om sjukvårdshuvudmännen själva fick upphandla läkemedel från leverantörer. Monopol bidrar inte till att minska kostnaderna. Om sjukvårdshuvudmännen själva fick göra sina beställningar och sluta avtal skulle de på ett helt annat sätt kunna pressa sina kostnader. Det är stadgan för de enskilda vårdhemmen vi skall diskutera, säger Evert Svensson. Visst skall vi göra det. Men faktum är att det ändå gäller valfriheten, eftersom man av nu gällande anvisningar kan utläsa att t.ex. svårt åldersdementa personer inte bör vårdas på enskilt vårdhem. Det finns också andra kategorier som enligt stadgan och anvisningarna inte skall vårdas på de enskilda vårdhemmen. Därför innebär den nuvarande stadgan att valfriheten begränsas.
Fru talman! Det är ju inte så att det råder något monopol när det gäller läkemedel. Vad det gäller är hur man köper läkemedel och hur man distribuerar dem till sjukhusen och apoteken. Här har under åren skett betydande rationaliseringar genom Apoteksbolaget. Sedan undrar jag, när det gäller socialstyrelsen, om det inte i botten ligger en önskan från den medicinska vetenskapen och läkarkåren här i landet att ha ett eget litet ämbetsverk, som de kan vara alldeles ensamma om. Men jag håller fast vid att den medicinska vetenskapen, liksom hälsooch sjukvården, är underordnad hela det sociala perspektiv som vi har i landet. Det är manifesterat på många områden — i socialdepartementet och i den motion som vi har skrivit på det lokala planet — så jag finner det mycket naturligt. Och jag kommer att motarbeta den moderata motionen så länge jag finns i det här huset.
Fru talman! Vi anser att man med de ställningstaganden som finns i reservation 4 skulle ge ytterligare möjligheter att rationalisera läkemedelsinköpen. Det tycker jag är viktigt för att man skall kunna sänka kostnaderna. När det gäller reservation 1 om en medicinalstyrelse säger Evert Svensson att den medicinska vetenskapen är och skall vara underordnad. Vi anser att den medicinska vetenskapen måste få framträda med sina ställningstaganden. Sedan måste man självfallet göra olika avvägningar, och man måste ha ett samarbete. Men de erfarenheter som vi har gjort visar att den medicinska vetenskapen inte gynnas i dag med den organisation vi har.

Fru talman! Jag skall ta upp två områden som det här betänkandet berör — dels passiv rökning på arbetsplatser, dels arbetsmiljön i skolan. Vad gäller rökningen finns det två utbredda missuppfattningar. För det första: att antalet rökare minskar snabbt i vårt land. Det är fel. Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen röker dagligen. Under hela 1980-talet har andelen rökande män varit i stort sett oförändrad. För kvinnornas del finns det en lätt tendens till ökning. För det andra: att det finns rökfria miljöer på alla arbetsplatser. Det är också fel. På ungefär hälften av landets arbetsplatser röks det utan hänsyn till att icke-rökare blir utsatta för rökig miljö. Det är helt uppenbart att många i Sverige utsätts för rökig miljö mot sin vilja och har stort obehag av detta. Vanligaste besvär är irritation i ögon och luftvägar. En samstämmig forskning tyder på att passiv rökning ökar risken för framför allt lungcancer. Därför utdömdes i höstas ersättning för arbetsskada för en kvinna som utsatts för rökig miljö på arbetsplatsen och som fått lungcancer. Det är orimligt att vissa giftiga ämnen som ingår i tobaksrök är totalförbjudna på en arbetsplats om de kommer från andra källor men tillåtna om de kommer från tobaksrök. Det är stora skillnader i sammansättningen mellan den rök som rökaren andas in och den som avgår till omgivningen. Mängden av olika ämnen är i allmänhet större i dens.k. sidoröken som går ut i miljön. Det finns t.ex. drygt 50 gånger mer ammoniak och dimetylnitrosamin i sidoröken än i huvudröken. I förarbetena till arbetsmiljölagen anges det klart att lagen inte skall tillämpas för tobaksrök. Det beror säkert på att farorna med passiv rökning inte var lika kända när lagen kom till som i dag. Arbetarskyddsstyrelsen och socialstyrelsen har gett ut allmänna råd om begränsning av tobaksrök på Prot. 1985/86:109 arbetsplatser. Råden ger inte tillräckligt skydd, eftersom det röks utan 4 april 1986 hänsyn till icke-rökare på ungefär hälften av landets arbetsplatser. Med hänsyn till vad man numera vet om skador på sikt och om akuta besvär för många som tvingas vara passiva rökare på arbetsplatser, är det dags att låta arbetarskyddsstyrelsen utfärda bindande föreskrifter för arbetslokaler som används av icke-rökare. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Vi har i Sverige med framgång lyckats bekämpa svåra sjukdomar hos barn. Utvecklingen har tyvärr inte varit lika gynnsam när det gällt att motverka olycksfall. Ca 200 000 barn skadas varje år så svårt att sjukhusbesök är nödvändigt, och olycksfall svarar för nästan hälften av den totala dödligheten bland barn i vårt land. Bland 7—9-åringar sker en tredjedel av olyckorna i skolan, bland 10—15-åringar hälften i skolan. Konsumentverkets undersökning från i höstas tyder på att det är dubbelt så vanligt att barn skadas i skolan som att vuxna skadas i arbetslivet. Sedan 1978 omfattar arbetsmiljölagen även elever fr.o.m. årskurs 7. SÖ fick i uppdrag att utreda hur detta borde fungera i praktiken och kom med en rapport 1980. Där föreslogs att regeringen skulle vidta de författningsmässiga åtgärder som behövs för att eleverna skall kunna medverka i skyddsarbetet enligt arbetsmiljölagen. Det föreslogs också att utbildningen av skyddsombud skulle bekostas genom statliga medel. Ärendet ligger fortfarande kvar hos utbildningsdepartementet. Sex år har alltså gått utan att det fastslagits hur beslutet skall tillämpas i praktiken, detta trots att det redan 1980 kom ett heltäckande förslag från SÖ — ett förslag som också tog hänsyn till lågoch mellanstadieelevernas behov av skyddsåtgärder. Arbetsmiljölagen föreskriver att inte bara arbetsolyckor utan även tillbud skall utredas och åtgärdas. Detta är väl motiverat, eftersom man påvisat att varje olycka inom industrin föregåtts av genomsnittligt tre tillbud. Barnen har ingen fungerande arbetsmiljölag. De har ingen rätt till skyddsombud, ingen som är direkt ansvarig för att deras intressen tillvaratas i planeringen av skolmiljön, ingen som registrerar, utreder och vidtar förebyggande åtgärder vid olycksfall eller tillbud. Det är oerhört viktigt att vi får mera kunskap och erfarenhet om skololyckor och hur man förebygger dem och att man kommer i gång med registrering och utredning när det gäller skador i skolan. Skolbarnens vanligaste aktivitet vid olyckstillfället är lek av olika slag, enligt konsumentverkets undersökning. Vad man klassat som ”lek” har varit ganska varierande. Helt klart är att många skador orsakats av våld i leken. Det mest alarmerande i den senaste årsrapporten från Helsingforss skolöverläkare, Lars Cernerud, är det ökade våldet mellan eleverna — ett våld som går allt längre ned i åldrarna och som orsakar en betydande del av kroppsskadorna i skolan. Bl.a. detta gör att det är oerhört viktigt att skyddsarbetet bland skolbarn snabbt kommer i gång. Riksdagen bör därför redan nu hemställa att regeringen utarbetar regler för hur skyddsarbetet för elever skall organiseras. Jag yrkar bifall även till reservation 17.

Fru talman! Arbetet med att förbättra arbetsmiljön pågår på flera olika områden. Arbetsmiljölagen, som antogs av riksdagen 1978, har varit viktig för att nå fram till bättre förhållanden. Men mycket återstår att göra. Sedan lagen kom till har det under årens lopp kommit åtskilliga larmrapporter, inte minst beroende på alla nya kemiska produkter. Det lär finnas mer än 60 000 kemisk-tekniska produkter på våra arbetsplatser. Arbetare utsätts för nya och ofta okända risker. Bland skadorna märks hudskador och allergier. Än allvarligare är de skador som ger sig till känna först efter många år. Dit hör cancer och ärftlighetsskador. Nya problem uppkommer i takt med den tekniska utvecklingen. Ett under flera år uppmärksammat område är arbetet vid bildskärmar. Till att börja med dominerades diskussionen av ergonomiska frågor som arbetsställning, arbetstid vid bildskärm och ögonbesvär. Under senare tid har andra problem uppmärksammats, och då särskilt strålningsrisken vid bildskärm, som anses kunna ge graviditetsstörningar och hudskador. Datadelegationen överlämnade under hösten 1985 till regeringen ett material om framtida bildskärmar vilket pekar på en rad åtgärder som statsmakterna bör vidta. Det gäller fortsatt forskning om hälsoriskerna vid bildskärmsarbete men också om att man skall ställa krav på nya typer av bildskärmar. Det pågår framgångsrikt utvecklingsarbete när det gäller att ta fram nya typer av bildskärmar som tar bort eller minskar strålningen och som bygger på annan teknik än den hittills använda katodstråleskärmen. Sveriges ca 700 000 bildskärmar bygger nästan alla på katodstråletekniken. Datadelegationen drog bl.a. slutsatsen att offentliga upphandlare bör ta initiativet till en teknisk upphandling med utvecklingsstöd för bildskärmar som baseras på en teknik med lägre spänning än katodstråleteknikens. Enligt budgetpropositionen är anskaffningsbehovet när det gäller datautrustning beräknat till 310 milj.kr. för budgetåret 1986/87. Beloppet är avsett för ersättningar, kompletteringar och nyanskaffningar. Det rör sig om en mycket omfattande upphandling. Vi anser därför att regeringen bör ta initiativ till att påskynda utvecklingen när det gäller bildskärmar som bygger på annan teknik än dagens eller som eliminerar nuvarande problem. Det kan ske genom teknikupphandling eller på sådant sätt att de krav som datadelegationen aktualiserat finns med. Forskningen inom detta område behöver också intensifieras. De problem som berör bl.a. forskning om riskerna vid bildskärmsarbete samt frågan om upphandling av bildskärmar har tagits upp i motion §0712 av Rosa Östh och Bengt Kindbom och i motion §0716 av Gunnel Jonäng. Motionärerna anser att vad som i motionerna anförts bör ges regeringen till känna. Detta har centerns representanter i utskottet följt upp i reservation 4. I motion 712 understryks också att yrkesinspektionen bör inrikta sitt arbete på de centrala områden som rör säkerhet, liv och hälsa och koncentrera arbetet på områden där de största riskerna för arbetsskador finns. Trivselfrågor och liknande är viktiga, men de kan lösas på annat sätt. — Prot. 1985/86:109 Detta har också påpekats av den utredning som har i uppdrag att se över — 4 april 1986 yrkesinspektionen och den kommunala tillsynen, den s.k. YKT-utredningen. För denna inriktning av arbetet har vi uttalat oss i reservation 13. Även detta bör ges regeringen till känna. I motion S0709 av Britta Hammarbacken och Karin Israelsson föreslås att hybrid-DNA-delegationens ansvarsområde utvidgas till att omfatta också mikrobiologi och andra former av genteknik än hybrid-DNA-teknik. Denna uppfattning delas av utredningen om hybrid-DNA-kontrollen som avslutade sitt arbete våren 1984. Frågan tas upp i reservation 14. Enligt utredningen finns det behov av ett expertorgan som har kompetens på hybrid-DNA-området och som kan svara för information till allmänheten samt för rådgivande verksamhet till olika myndigheter och andra berörda. Utredningen om hybrid-DNA-kontrollen har varit ute på remiss, och remissinstanserna har med överväldigande majoritet tillstyrkt förslaget om utvidgning av delegationens arbetsuppgifter i enlighet med vad som anförs i motionen. Ur säkerhetssynpunkt är det oklokt att skilja på bioteknik och genteknik. Biotekniskt arbete med t.ex. smittfarliga mikroorganismer kan många gånger vara betydligt farligare än många gentekniska verksamheter. Hybrid-DNA-delegationen besitter en utomordentligt bred vetenskaplig kompetens, som väl täcker de mikrobiologiska, biotekniska och gentekniska områdena. Fru talman!

Fru talman! Jag vill med anledning av vad Ulla Tillander sade om bildskärmar kort redovisa en del av regeringens arbete på detta område. Vi vet att bildskärmsarbete, framför allt långvarigt sådant, medför en hel del ergonomiska problem — belastningsskador, synrubbningar och annat. Frågan om risker för graviditetsstörningar, missfall, har diskuterats, och vi kan konstatera att läget fortfarande är oklart. Mot den bakgrunden har vi från regeringens sida sagt att det är viktigt att vi fortsätter forskningsarbetet. Samtidigt är vi medvetna om att det kommer att ta lång tid innan forskarna är färdiga med sina rapporter, och förmodligen kommer rapporterna att ifrågasättas när de en gång kommer. Därför kan vi inte sitta och vänta på att få besked hur det är med eventuella risker för graviditetsstörningar, om det är den ena eller den andra uppfattningen som är riktig. Vi måste, precis som Ulla Tillander sade, slå in på nya och andra vägar. Där är kraven på ny och bättre teknik för bildskärmar naturligtvis de allra viktigaste. Vi har inom regeringen haft resonemang om att ta upp diskussioner med offentliga upphandlare om inköp av datorutrustning — med försvarets materielverk, de affärsdrivande verken, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Sådana diskussioner har också påbörjats. Man bör vid sådan upphandling ställa krav liknande dem som statskontoret ställer vid inköp av nya skärmar. 37 Det kommer förmodligen att ta tid att utveckla bildskärmar som inte är baserade på katodstrålerör utan på flytande kristaller och liknande. Därför är det viktigt att fundera över om den nuvarande tekniken kan göras bättre. Vi har glädjande nog i år fått fram nya katodstråleskärmar som i fråga om strålning uppvisar mycket bättre värden än tidigare. Krav från de offentliga upphandlarna på skärpta regler är ett viktigt och självklart krav. Men det gäller naturligtvis inte bara de nya skärmarna. Som Ulla Tillander sade finns det väldigt många olika bildskärmar ute i det svenska näringslivet. På snart sagt varje arbetsplats, offentlig och privat, förekommer bildskärmsarbete. Därför är det viktigt att också fundera över vad vi kan göra åt de redan installerade bildskärmarna. Vid arbetarskyddsstyrelsen pågår en utvärdering av de olika skydd som finns för att eliminera bl.a. det elektrostatiska fältet. Vi hoppas att vi så snart som möjligt skall kunna komma i gång med ett intensivt arbete för att förbättra de skärmar som man redan har. Provningen av bildskärmar har diskuterats. Arbetarskyddsstyrelsen och statens strålskyddsinstitut fick i höstas ett uppdrag från regeringen att utreda förutsättningarna för en provning — frivillig eller obligatorisk. Det var meningen att detta uppdrag skulle redovisas den 1 april. Vi har fått ett preliminärt utkast, men myndigheterna behövde ytterligare ett par veckor för att färdigställa den definitiva rapporten. Det är regeringens avsikt att, så snart vi fått denna rapport från arbetarskyddsstyrelsen och strålskyddsinstitutet, omedelbart fatta beslut för att få till stånd någon form av provning. Med ett sådant beslut kan vi nå ut till de upphandlare av dataskärmar som befinner sig utanför den offentliga sektorn och som vi måste söka andra vägar för att nå. Jag nämnde det behov av intensifierade forskningsinsatser som finns. Det har gjorts en del studier bl.a. om sambandet mellan graviditetsstörningar och bildskärmsarbete, en del studier av djur som har gett vissa alarmerande resultat. Vi i regeringen har sagt att vi tycker att det är angeläget att de här djurstudierna som utförts vid Karolinska institutet upprepas av någon annan forskningsinstitution, så att man får möjlighet att göra jämförelser. Arbetarskyddsfonden och styrelsen för teknisk utveckling har tillsammans resonerat om forskningsinsatser som avser bildskärmarnas hela problematik. Glädjande nog har de båda myndigheterna nu under våren träffat en överenskommelse som innebär att man under sex år kommer att satsa 66 milj.kr. på forskning kring bildskärmsarbete och därmed sammanhängande arbetsmiljöproblem. Ytterligare ett forskningsarbete som är intressant för oss är en ny stor undersökning som planeras ske i USA vid Mount Sinai School of Medicine i New York, som jag för övrigt besökte i början av året tillsammans med några medarbetare. Professor Selikoff, känd som den som uppmärksammade världen på asbestanvändningens risker, står bakom en undersökning som skall omfatta 10 000 personer. Det är glädjande att kunna konstatera att vi kommer att på plats kunna informera oss om detta forskningsarbete genom en svensk forskare, som med hjälp av stipendier får möjlighet att följa studien under två år. Forskning behövs. Teknisk utveckling behövs. Men det behövs ytterligare en sak, och det är möjlighet till omplacering för de gravida kvinnor som har bildskärmsarbete och som i dag känner en oro. Regeringen har tagit initiativ till två överläggningar, en i slutet av förra våren och en i februari i år, för att tillsammans med arbetsmarknadens parter diskutera hur vi skall kunna uppnå överenskommelser som medger gravida kvinnor rätt till omplacering. Vi kan nu konstatera att det efter den första diskussionen för snart ett år sedan har hänt en hel del, framför allt på den offentliga delen av arbetsmarknaden. Där har man träffat överenskommelser som innebär att stora delar av de offentliganställda kvinnorna i dag har denna möjlighet till omplacering. Vi har också från parterna på den privata arbetsmarknaden fått besked om att man där har ett intresse av att diskutera den här frågan. På vissa delar av den privata arbetsmarknaden har man också nått fram till resultat. Vid den senaste överläggningen uppmanade jag parterna att intensifiera diskussionerna och försöka uppnå överenskommelser så snart som möjligt. Men det finns naturligtvis små företag som har svårt att klara en omplacering på den egna arbetsplatsen. När det gäller dem har jag föreslagit parterna på arbetsmarknaden att diskutera om man genom samarbete företagen emellan kan göra omplaceringar genom hälsovårdscentralerna, som på många ställen runt om i landet omfattar ett antal små företag. Parterna lovade att seriöst pröva denna möjlighet. Vi planerar att inbjuda parterna till ytterligare en överläggning under början av hösten för att se hur långt man kommit när det gäller möjligheterna till omplacering för de kvinnor som känner en oro. Dessa frågor är viktiga, och jag såg det som angeläget att efter Ulla Tillanders inlägg kortfattat redovisa vad vi gör på det här området. Jag tror att vi i sak har samma uppfattning: Vi måste arbeta på bred front med forskning och teknisk utveckling och samtidigt ta hänsyn till de människor som i dag har den här typen av arbete och som inte känner sig trygga i sin arbetssituation.